Herr talman! Vi har under den senaste tiden fått uppleva mycket omfångsrika rapporter om förhållandet mellan de rika och de fattiga länderna. De har nämnts tidigare i debatten: det är Tinbergenrapporten, Jacksonrapporten, Pearsonrapporten. Tillsammans omfattar dessa tre rapporter över 1 000 sidor. Vad är det för intryck dessa rapporter förmedlar när det gäller u-hjälpens läge för närvarande? Pearson säger i sin rapport att det internationella stödet för utvecklingsarbetet har mattats och att klimatet kring biståndsprogrammet är fyllt av besvikelse och misströstan. Och denna besvikelse och misströstan, som utmärker u-hjälpsfrågan över huvud taget, är allmän med några få undantag i vissa länder, framhåller han. Vad är nu anledningen till detta? Det är väl att u-hjälp visade sig vara oerhört mycket svårare än man först trodde. U-länderna är besvikna därför att många av dem trodde, att det i och med att landet befriades och blev en självständig stat skulle vara ganska enkelt att bygga upp en hållbar ekonomi och en hållbar samhällsfunktion men fann att det var mycket svårt. Industriländerna, som har bidragit, är också besvikna. De finner att u-länderna inte har den administrativa och organisatoriska apparat som behövs för att hjälpen skall bli effektiv och inte heller den basorganisation som är nödvändig för att insatserna skall kunna bli effektiva. De finner mycket slöseri och korruption i vissa länder, och framför allt har de fått uppleva sanningen i det gamla ordspråket »Otack är världens lön.> De har, tycker de själva, gått in med stora och generösa gåvor, och de har fått misstänksamhet till svar.

Den första entusiasmen har försvunnit, och man kämpar nu för att få en mer hållbar grund för arbetet. Man säger då att detta kanske i stort sett gäller det bilaterala programmet, och man föreslår därför — det gör Pearson — en kraftig ökning av det multilaterala biståndet, som går via Förenta nationerna. Pearson vill att det skall fördubblas i jämförelse med det nuvarande. Men då upptäcker man — och det är ett av huvudtemana i Jacksonrapporten — att Förenta nationernas organisation för u-hjälp inte alls är utrustad för att ta hand om ens den kvantitet av biståndsverksamhet som för närvarande går genom FN. Jackson konstaterar i sin rapport, att det har varit långa dröjsmål i fråga om både fastställande och utförande av de projekt som FN skulle driva och säger att dessa dröjesmål inte kan vara godtagbara med tanke på den höga angelägenhetsgraden. Han har också konstaterat att man inom de olika FN-fackorgan som har hand om hjälpen drar åt var sitt håll. Det finns inte någon ordentlig planering på länderbasis. Han säger till och med att FN-organisationen för närvarande är så tung och ovig att den påminner om de gamla jätteödlorna som gick under just på grund av sin storlek och sin ovighet. Om man ser att läget är sådant måste man fråga sig vad man skall göra. Vad kan man räkna med att de rapporter som har kommit skall få för resultat? Jag påminner mig vad Pearson själv sade när han introducerade sin rapport i FN:s ekonomiska utskott i november månad. Han travesterade Samuel Johnsons gamla ord om att vägen till helvetet är stensatt med goda föresatser, och han sade: » Vägen till ingenstans är stensatt med rapporter och en hel del väldigt bra rapporter dessutom.» Det där var naturligtvis ett pessimistiskt uttalande, men jag tror att det är nödvändigt att ha situationen fullstän digt klar för sig. Man måste också inse att vad som behövs när det gäller förhållandet mellan rika och fattiga länder är ett fullständigt nytt grepp; det går inte att gå fram i den gamla lunken. Av denna anledning är jag förvånad över den negativa inställning som statsutskottets majoritet har till tanken på en ny utredning av u-hjälpen. Det är visserligen sant att Sverige mycket nära har kunnat följa arbetet i de internationella utredningarna — det gäller i första hand Jacksonrapporten men också i någon mån Pearsonrapporten. Jag tror emellertid att det är nödvändigt att överföra de nya tankegångarna på uppläggningen av det svenska biståndsarbetet. Jag skall inte tala för de reservationer som folkpartiets representanter har avgivit — det har herr Ullsten redan gjort, och jag hänvisar till vad han har sagt. Jag vill endast göra den reflektionen att i det nya läget i fråga om förhållandet mellan rika och fattiga länder vore en omprövning av de vägar som vi skall gå också i vårt land mycket motiverad. Pearson säger i sin rapport att båda sidorna har lärt sig att ett samarbete för utveckling inte bara är en fråga om att överföra pengar; det innebär helt nya relationer som är grundade på ömsesidig förståelse och respekt. Det är med andra ord inte fråga om en enkelriktad trafik från de rika till de fattiga länderna utan om ett samarbete mellan dessa länder. Detta gör ju, som jag nämnde i utrikesdebatten, att man nog kommer till den övertygelsen att uhjälpsfrågorna inte bara eller ens huvudsakligen kan lösas med budgetpolitiska medel; vad som behövs är en ny organisation av förhållandet mellan rika och fattiga länder. Här spelar sådana frågor som tullpreferenser och supplementär finansiering en mycket stor roll.

Det är i detta läge, då vi alltså kan se en viss avmattning i intresset för hjälpen åt u-länderna, som vi på nytt måste erinra oss de plikter som vi har mot de fattiga länderna. Det är uttryckt på följande sätt i den skrift som folkpartiet gav ut 1968 med titeln »Mer åt u-länderna>: »Att åstadkomma ekonomisk utjämning mellan folken är för liberalismen lika angeläget som att skapa social och ekonomisk rättvisa inom det egna landet. Sverige och andra industriländer har tillräckligt stora resurser för att kunna fullfölja båda dessa uppgifter.» Det kan kanske vara särskilt angeläget att slå fast detta i en tid då vi märker tecken på en ekonomisk åtstramning. Det gäller då att slå fast att vi har denna oavvisliga plikt gentemot de fattiga länderna. Nu säger man ju att det kanske inte går; det skulle ta för mycket av vår valutareserv och vi måste i det läget minska u-hjälpen. Detta hör man från vissa håll. Det är då först och främst angeläget att understryka att vårt samarbete med de fattiga länderna är av sådan prioritet, att det inte kan få bli någon restpost i vår ekonomiska politik utan att det måste vara en av de huvuduppgifter som vi anser oss ha. Det förhåller sig också så, att de föreställningar man har om belastningen på valutareserven och u-hjälpen är överdrivna. Konjunkturinstitutets chef säger i boken »U-hjälp i utveckling» att u-hjälpens belastning på betalningsbalansen är mycket marginell; om man skall bygga upp en u-hjälp är det bara fråga om ett par tiondels procents ökning per år av exporten. Herr talman! Det har talats en hel del om vilka länder man skall samar beta med när det gäller u-hjälpen.

Jag tycker detta är ett svar till vissa kretsar som tycks mena att u-hjälp numera bara skall gå till kommunistiska diktaturer. Det är därför viktigt att det understryks att det svenska biståndet medverkar till en samhällsutveckling i demokratisk riktning. Jag skulle också, herr talman, vilja säga några ord om livsmedelshjälpen, därför att man från vissa håll hör att den s.k. gröna revolutionen nu har gjort att man kan se på frågan om livsmedelshjälpen på ett helt annat sätt än förr och att man skulle kunna minska intresset för denna hjälp. Jag tror emellertid att denna fråga är mer aktuell än någonsin just därför att man nu ser vissa möjligheter att komma ur den nattsvarta pessimism man förut vandrade i när det gäller livsmedelsförsörjningen i världen. När man sett dessa nya möjligheter som erbjuder sig, blir det mera motiverat att satsa pengar på dessa, därför att ett sådant satsande kan ge en förhållandevis snabb och god utdelning. Av den anledningen är det angeläget att livsmedelsprogrammet inom FN:s ram får kraftigt ökade resurser. Det gäller ju inte minst att erhålla ekonomiska förutsättningar för att verkligen utnyttja de nya rön och upptäckter som har gjorts på detta område. Jag vill uttrycka den förhoppningen att, när det nästa gång blir tal om hur mycket bidrag som från svensk sida bör ges till den internationella livsmedelshjälpen inom FN:s ram, våra delegater skall ha tillfälle meddela att det blir en avsevärd ökning på det området; jag tror nämligen att det är utomordentligt väl använda pengar. Herr talman! Jag antydde i början av mitt anförande att det finns en viss misstämning och att man inte märker samma entusiasm för hjälpen till de fattiga länderna som man kanske märkte för bara ett par år sedan. Därför tror jag det är viktigt att man anknyter till de kretsar i vårt land där det finns en levande opinion för en ökning av samarbetet med de fattiga länderna. U grupperna finns fortfarande. Bland de företrädesvis unga människor som är aktiva i u-grupperna finns mycket av kunskap och även av vilja att utföra någonting. Det finns andra grupper, inte minst inom kyrkorna, för vilka det är naturligt att vara pådrivande i dessa frågor. Det har i debatten och i utskottsutlåtandet talats om missionens insatser. Jag tycker det är bra att biståndsmyndigheterna har utökat sitt samarbete med missionen. Med de låga administrationskostnader som missionen erfarenhetsmässigt har tror jag man kan räkna med att de u-hjälpskronor man låter gå den vägen blir mycket väl använda.

Jag vill inte att vi genom en röstning skall dela upp oss i två läger, varav det ena skulle verka vara motståndare till att man ökar hjälpen via missionen och det andra inte skulle verka vara det. Men det är en synpunkt i reservationen som inte återfinns i majoritetsutlåtandet och som jag gärna vill nämna, nämligen att man skulle kunna ompröva de regler som för närvarande gäller för bidrag till missionsorganisationernas verksamhet. Det gäller ju inte bara den svenska mis sionen utan det gäller det arbete som utförs genom de kyrkor som finns i de olika länderna. Man säger: »När det gäller t.ex. anslag till byggnader och inventarier bör lägre krav än nu ställas på organisationernas egna bidrag. Likaså bör bestämmelserna för startbidrag uppmjukas.»> Jag tror att det vore värdefullt om regeringen ville allvarligt överväga de möjligheterna. Men jag vill nu inte tala om missionen i inskränkt bemärkelse utan vill avslutningsvis fästa uppmärksamheten på ett uttalande som har gjorts av Ekumeniska nämnden och Svenska missionsrådet och som är riktat till de politiska partierna. Vi ser här att man från kyrkornas sida — här gäller det svenska kyrkan, frikyrkor och missionsorganisationer — inte tror att man skall kunna lösa frågan om hjälp till u-länderna bara genom att slussa alla medel till missionen, utan man förstår att denna fråga är av en sådan angelägenhetsgrad att det behövs insatser över ett stort fält. Man säger i detta uttalande: »Med växande oro ser vi, hur de fattiga ländernas situation förvärras samtidigt som de rikas överflöd ökar. Spänningen i världen tilltar. Larmsignaler når oss från olika delar av vår jord, vilka tyder på att allt fler människor överger hoppet om att deras problem skall kunna lösas på fredlig väg. I förtvivlan över de rika ländernas likgiltighet eller aktiva politiska ekonomiska och militära stöd åt förtyck och exploatering griper människor till vapen. När kampen hårdnar ökar också risken för att nya våldsdiktaturer skapas. Allt tyder för närvarande på att stormakterna kommer att vidga den militära hjälpen till regimer som kämpar för orättfärdiga samhällens fortbestånd. Så mycket större är angelägenheten att vidga Sveriges ej sällan manifesterade vilja att ställa sig på de förtrycktas sida till en andlig beredskap att positivt möta den tredje världens rättmätiga krav. Vi som representerar kristna samfund och missionsorganisationer i Sverige har känt det som en plikt att på frivillighetens väg ta itu med dessa frågor och vi har genom mission och biståndsverksamhet fått ge vårt bidrag. Men vi är medvetna om att problemen är så stora att endast mycket omfattande samhällsinsatser kan lösa dem och att det krävs en djupgående förändring av opinionen i vårt land för att sådana insatser skall vara politiskt möjliga.

Jag har velat citera detta uttalande som en maning till alla partier. Jag tycker att detta upprop har ett sådant innehåll att det inte på något sätt kan utnyttjas i partipolitisk polemik. Jag tror det står som ett dokument över att det finns stora grupper inte bara inom dessa kretsar utan även på andra områden som för oss politiker vill betona allvaret i den situation vi lever i. Då kan vi kanske en dag komma dithän att vårt samarbete med u-länderna inte blir baserat på allmosor och välgörenhet utan på solidaritet och rättfärdighet.

Herr talman! Tillåt mig att till en början vända mig till herr utrikesministern, vars närvaro gläder mig, trots att mitt anförande i dag inte kommer att innebära ett generalangrepp mot herr utrikesministern.

Med detta vill jag också säga att det knappas finns någon anledning att vi i den här kammaren försöker för varandra motivera vare sig omfattningen eller storleken av de svenska u-hjälpsinsatserna. Vi är alla medvetna om att de fyller ett stort behov, och inget politiskt parti har begärt mindre anslag till utvecklingsarbetet än det som riksdagen fattade beslut om 1968 i enlighet med regeringens förslag. Man kan med andra ord säga att u-landsbiståndet oavsett den politiska debatten har vuxit fram som något av en medmänsklig skyldighet. Jag vill i den här debatten begränsa mig till att peka på några speciella frågeställningar som av vårt parti har tillmätts särskilt stor betydelse. Det första problemet gäller helhetssynen på u-hjälpen. Det gäller behovet av att åstadkomma en ständigt bättre samverkan mellan alla de olika organ, som med olika ekonomiska förutsättningar vill bidra till en förstärkning av hjälpen till u-länderna. Vi har under årens lopp mycket starkt understrukit att insatserna från svensk sida i utvecklingsländerna mås te ses som en helhet. Samverkan i ulandsarbetet mellan statliga insatser, näringslivets investeringar och arbete och privata initiativ är en förutsättning för att hjälpen skall få den effektivitet som vi önskar och att hjälpen också så snabbt som möjligt skall kunna realisera de ofta mycket högt uppsatta målen. Det totala kapitalflödet till u-länderna från OECD-länderna har under de senaste åren uppgått till 10—12 miljarder dollar per år. Av detta belopp har de privata kapitalöverföringarna brukat svara för cirka en tredjedel men har nu ökat till nära hälften. Om man sedan ser på det svenska kapitalflödet till u-länderna är situationenistort densam ma. Det privata kapitalet svarar för nära hälften av våra insatser i u-länderna. Det är naturligtvis inte bara storleken av tillskottet som gör det enskilda resursflödet betydelsefullt för u-länderna. Än viktigare är den överföring av kunnande som sker i samband med företagsetableringen. Man skulle kunna säga att företagen i industriländerna har en alldeles speciell funktion att fylla i utvecklingsarbetet, nämligen att befrämja överförandet av teknologisk och industriell erfarenhet. Företagsinvesteringar är självfallet inte något utelsutande alternativ till offentligt bistånd. Inte heller finns det anledning att göra strikt åtskillnad mellan det privata kapitalstillskottet och det statliga utflödet av resurser. Den ena representerar inte — och det vill jag särskilt understryka — någon högre grad av uppoffringar av resurser än den andra, eller man kan säga att det ena representerar inte något det andra moraliskt överlägset. Tvärtom kompletterar de båda formerna av tillflöde varandra. Biståndsinvesteringar i s.k. infrastruktur kan ibland vara en förutsättning för att en företagsetablering skall bli möjlig. Investeringsgarantier, skattelättnader, särskilt förmånliga finansieringsmöjligheter och ett nära samarbete mellan näringsliv och statliga bistånds myndigheter har därför blivit en integrerad del av industriländernas biståndspolitik. Men från den här regeln utgör Sverige på flera punkter ett undantag. Jag har t.ex. svårt att förstå den svenska regeringens osäkerhet, eller man kanske till och med skulle kunna använda uttrycket ovilja, att anlägga en helhetssyn på vårt lands insatser i utvecklingsländerna. Vårt eget välstånd bygger i första hand på en framgångsrik företagsamhet och i inte obetydlig utsträckning på ett utländskt kapitaltillskott i den svenska industrialismens barndom, om man ser historiskt på situationen. Nu har vi plötsligt råkat in i en mycket beklaglig situation, sett ur u-landshjälpens synpunkt och framför allt sett ur ett ständigt ökande behov av insatser till u-länderna, som i-länderna ställs inför. Detta beror på att regeringen har fört en ekonomisk politik som minskat underlaget för våra möjligheter att öka insatserna till u-länderna. Nedgången i valutareserven och de övriga ekonomiska svårigheter, som jag inte har anledning att gå närmare in på, är naturligtvis en betydande draw back då det gäller våra möjligheter att stärka insatserna till u-länderna. Med andra ord anser vi det angeläget att vid sidan av ett växande offentligt bistånd också en direkt resursöverföring via förtagsinvesteringarna stimuleras. Vid förra årets u-landsdebatt här i riksdagen framförde vi från moderata samlingspartiet tanken på att skapa ett utvecklingsbolag för investeringar i uländerna. Det bolaget skulle enligt vår mening ägas av både stat och näringsliv. Vi har nu närmare utvecklat denna tanke och sagt, att statens roll vid ulandsinvesteringarna inte får begränsas till bara den passive garantigivarens. Genom att skapa ett utvecklingsbolag för investeringar i u-länderna, ägt av stat och näringsliv gemensamt, menar vi att investeringsbenägenheten kan öka genom att kreditförsörjningen blir enklare liksom kapitalanskaffningen. Inom ramen för ett sådant utvecklingsbolag borde också en samverkan mellan SIDA och de u-landsinvesterande företagen kunna etableras, och denna samverkan skulle kunna förenklas och dessutom effektiviseras. Bolaget skulle med andra ord kunna bidra till ökad förståelse för och kunskap om den betydelse som näringslivets investeringar har för uländerna. Vi har i vår motion föreslagit en företagsform som innebär, att stat och näringsliv skall äga 50 procent var av aktiekapitalet i utvecklingsbolaget. Därmed har vi också sagt att vi inte är anhängare av ett helstatligt bolag.

Men denna nyansskillnad mellan ett helstatligt bolag och av oss föreslaget delägt bolag får vi acceptera mot bakgrunden av att vi lyckats ena oss om ett gemensamt utredningskrav, även om vi inte viker från den principiella uppfattning som vi har inom moderata samlingspartiet. Om man skapar ett utvecklingsbolag av den typ som vi föreslagit, skulle det enligt vår mening innebära en möjlighet att öka risktagandet i u-hjälpen. Det skulle också ge ett visst ökat inflytande för statens del i investeringar av detta slag. Vi tror att detta skulle kunna vara till nytta både för staten och för näringslivet. Från moderata samlingspartiet har vi länge hävdat — och därmed vill jag övergå till en helt annan fråga — forskningens betydelse för u-landsarbetet. Det är inte osannolikt, att den stagna tion och t.o.m. minskning i resursflödet till u-länderna som inträffat de senaste åren i betydande grad är orsakad av osäkerhet och pessimism beträffande utvecklingsbiståndets effektivitet och möjligheter. Förståelsen för ökade hjälpinsatser bör kunna ökas om framkomliga vägar för biståndsarbetet utstakas och goda resultat kan uppvisas. De beslutande myndigheterna i såväl givarländerna som mottagarländerna måste i snabbare utsträckning få tillgång till fakta, till en ökad och fördjupad kunskap om utvecklingsfrågornas natur. i de flesta länderna saknas systematiska analyser av hjälpverksamhetens resultat. Det antal forskare som arbetar med utvecklingsländernas och utvecklingshjälpens problem är uppenbart otillräckligt. Därför är en systematisk tvärvetenskaplig skolning på bred bas för utbildning av nya forskare viktig. Vi anser att vårt land har särskilt goda förutsättningar att göra en insats på detta område och bidra till att ge ulandsbiståndet i världen nya verktyg och ny framtidstro. Vår = utrikespolitiska alliansfrihet, uppmärksammade insatser av enskilda svenskar i internationellt arbete och vår hitintills — jag hoppas även i framtiden — höga utbildningsstandard samt inte minst den svenska ungdomens engagemang i utvecklingsländernas problem bidrar härtill. En betydande del av vårt bistånd bör därför inriktas på forskning om de fattiga ländernas utveckling och problem samt om biståndets mål, vägar och resultat. Vilken konkret åtgärd har vi då föreslagit för att ett sådant mål skall kunna uppnås? Som ett första steg i denna riktning har vi hävdat att det bör inrättas ett statens råd för u-hjälpsforskning. På sikt hoppas vi att det skall vara möjligt att skapa ett internationellt universitet för u-landsforskning och u landsutbildning. En annan fråga som jag vill ta upp i detta sammanhang — den har också berörts av flera tidigare talare — gäller länderprioriteringen i det svenska biståndsarbetet. För moderata samlingspartiet har den naturliga utgångspunkten varit att vi skall hjälpa där hjälpbehovet är störst och där vi har de största möjligheterna att göra en konstruktiv insats.

Man måste säga att blotta misstanken att vi skulle underlåta att hjälpa ett fattigt folk, därför att dess regering har andra politiska värderingar än dem som t.ex. Sveriges socialdemokratiska regering gillar, förefaller mig ganska motbjudande. Hjälp kan inte få dirigeras av sådana subjektiva uppfattningar. Att inte acceptera generella former för vilka länder som skall komma i åtnjutande av svenskt u-landsbistånd får självfallet inte innebära, att vårt bistånd inte kan eller t.o.m. skall vara förenat med vissa villkor. Utvecklingsbiståndet innebär krav på en samverkan med det mottagande landets myndigheter, och det är fullt rimligt att krav ställs på dessa myndigheters medverkan i ett projekt; en förutsättning för att ett projekt skall genomföras är att mottagarlandet vidtar den ena eller den andra av oss önskade åtgärden. Det bör därför inte finnas några principielia hinder för svenska biståndsinsatser i vilka länder som helst, om vi från svensk sida uppställer vissa ön skemål som förutsättning för genomförandet av ett projekt. Detta tycks också vara den linje som SIDA förespråkar och vill ge praktiskt uttryck för genom att förlägga det s.k. CADU-projektet till Etiopien. Jag skall inte gå in på den saken närmare, men SIDA:s principiella grundtanke är tydligen, att man här skall kunna ställa villkoret att den aviserade arrendelagen i Etiopien skall föreläggas parlamentet och att den också skall genomföras och tillämpas. Man kan säga att denna metod att angripa u-landsproblemen är fördomsfri, pragmatisk och säkert också nödvändig för att nå resultat. Vi skall göra insatser där vi har möjligheter att uppnå resultat därför att vissa objektiva förutsättningar är för handen. En med problematiken kring ländervalet besläktad fråga är det svenska biståndet till Vietnam. Här liksom när det gäller u-hjälpen i allmänhet har moderata samlingspartiet intagit den ståndpunkten att hjälpen skall sättas in där nöden och hjälpbehovet är störst och där vi har de bästa möjligheterna att göra en konstruktiv insats. Därför fann jag redan i årets remissdebatt anledning att kritisera regeringen för att den då tycktes vara beredd att endast låta den svenska hjälpen till Vietnam gå till Nordvietnam. Huruvida regeringen är beredd att göra detsamma nu ligger i diskussionsfältet. Det har mellan de politiska pratierna samt i riksdagen och i utrikesutskottet rått enighet om att det är vår humanitära plikt att försöka hjälpa till att lindra den mänskliga nöd som följt i Vietnamkrigets spår, och där kan vi inte dra upp några gränser ens mellan Nordoch Sydveitnam. I det läge som under de senaste dagarna uppstått i Sydostasien tycks en sådan bindning av det svenska humanitära biståndet och den svenska återuppbyggnadshjälpen te sig än mer omöjlig. Gränsdragningen mellan de olika länderna är svårare att göra nu än tidigare. Ett nytt land, Kambodja, har dragits in i kriget. I varje avseende utom ett — jag tänker då på den mera formella förutsättningen för ett krig, nämligen en krigsförklaring — måste ett krig anses pågå mellan Nordvietnam och Kambodja. Nordvietnamesiska reguljära trupper har ju tillsammans med FNL-förband varit i stridskontakt med den kambodjanska armén och hotar t.o.m. enligt vissa uppgifter Kambodjas huvudstad. Genom den amerikanska inmarschen i Kambodja har detta land dessutom direkt dragits in i Vietnamkriget.

Vid valet av mottagarländer för den humanitära hjälpen — jag upprepar det — får endast hjälpbehovet, icke några ovidkommande förhållanden, vara avgörande. Herr talman! Jag har här begränsat mig till att tala om ett mindre antal problem och avstått från att behandla en rad andra frågor, som det i och för sig kunde vara intressant att tala om. Jag har gjort det därför att det ändå råder betydande enighet mellan de demokratiska partierna rörande huvuddragen i den svenska u-landspolitiken. Jag tror att denna enighet är värdefull, inte minst för att skapa ökad förståelse för och bättre uppslutning kring vår biståndspolitik. Därför är det också angeläget att den enigheten bevaras och stärkes. Då har också våra möjligheter att ge det svenska biståndet full effektivitet ökats.

Herr talman! Först en kort kommentar till herr Nilssons optimistiska eko nomiska bedömning, som tydligen är ett resultat av en överenskommelse inom regeringen att uteslutande framhäva, icke de verkliga realiteterna utan de ekonomiska drömmarna för framtiden. Jag tror att herr Nilsson ändå inser, att vi med en bättre skött ekonomi hade haft ett bättre och säkrare underlag för den hjälp till u-länderna, varom vi alla är överens. Sedan vill jag bara i korthet beröra en annan sak. Herr Nilsson har uppenbarligen inte gått ifrån sin favoritteknik, nämligen att utan grund framhäva andra som mindre känsliga för mänsklig nöd och mänskligt lidande än herr Nilsson själv är. Jag hade anledning att påpeka det redan häromdagen i den debatt vi då hade om utrikespolitiken, och herr Nilsson har uppenbarligen inte förändrat sig. Men för klarhetens skull, eftersom herr Nilsson adresserade sig till mig, vill jag säga följande. Jag har sagt och fortsätter att säga, att utvecklingen i Kambodja innebär ökat lidande och ökad nöd för befolkningen i inte bara Kambodja och de berörda stridsområdena utan att den dessutom kan innebära ökad nöd och ökat lidande i hela Sydostasien. Jag har sagt, och står för det, att utvecklingen är både farlig och beklaglig. Jag har sagt att utvecklingen i Kambodja innebär stora risker för en utvidgning av kriget. Men jag säger dessutom att denna utvidgning av kriget pågått länge, därför att i Kambodja redan finns enligt uppgift 40000 man nordvietnameser och FNL-styrkor och därför att Nordvietnam redan har infiltrerat mycket stora områden i Laos. Jag säger detta, herr Nilsson, därför att det är fråga om ett delat ansvar för den mycket otäcka och ödesdigra utvecklingen i Sydostasien. Jag tror, att vi har anledning att kräva av utrikesministern en mer nyanserad och mer välinformerad syn på utvecklingen i Sydostasien än vad som hittills kommit fram.
Herr talman! Utrikesministern tyckte inte om att jag hade karakteriserat statsutskottets utlåtande som ett nederlag för regeringen, allra helst som jag själv hade varit med och kompromissat, om det nu är det som har hänt. Nej, jag talade inte om något nederlag för regeringen eller för utrikesministern. Jag gjorde påståendet om en korrigering av vad regeringen hade sagt i sin proposition villkorligt, därför att det var ganska svårt för utskottet att veta vad regeringen egentligen avsåg. Nu säger Torsten Nilsson att han är nöjd med de kompletteringar som statsutskotttet har gjort till hans egen text i statsverkspropositionen, och då är ju allt gott och väl. Då är vi alltså överens om de formuleringar som står i statsutskottets utlåtande. De innebär, såvitt jag kan begripa, inga nyheter vad beträffar principerna för urvalet av nya biståndsländer, inte heller innebär de, såvitt jag kan förstå, någon förändring av sammansättningen av den nuvarande kretsen av mottagarländer. Vi behöver alltså inte tala om några nederlag. Låt oss i stället tala om segrar, låt oss tala om en seger för klarheten om principen för det svenska ländervalet. Torsten Nilsson talade ganska mycket om industrialiseringen i u-länderna. Jag tycker att det var bra att han uppehöll sig så mycket vid det som han gjorde. Statsutskottet har också gjort det. Vi har talat om behovet av industrialisering i allmänhet och vi har talat om den insats, som statlig medverkan kan innebära i den industrialiseringen genom biståndsinsatser av olika slag. Vi har också talat om kooperativ och facklig medverkan, och Torsten Nilsson talade själv i dag om personell medverkan från näringslivets sida. Allt detta är bra, men vad som också behövs för att industrialisering skall kunna komma i gång är självfallet kapital. Här gör Sverige inte särskilt mycket. Vi lämnar offentliga krediter som naturligtvis del vis är till nytta för industrialiseringen, men när det gäller privat kapital är vi påfallande snåla. Vi har ett investeringsgarantisystem som, såvitt jag förstår, är ett av de få som innebär hårda begränsningar till vissa länder dessutom beskrivna som huvudmottagarländer trots att det begreppet numera är mer eller mindre avskaffat. För övrigt vidtas ganska få stimulansåtgärder. Den socialdemokratiska utskottsmajoriteten framhåller att det inte är bistånd att vidta stimulansåtgärder för näringslivets direkta investeringar i u-länderna. Det säges vara en sak som får diskuteras i annat sammanhang. När nu Torsten Nilsson visat så stort intresse för industrialiseringen tycker jag då att det vore intressant att få veta hur privata kapitalinsatser skall kunna stimuleras i u-länderna och om man nu får räkna med att regeringen kommer att diskutera frågan i annat sammanhang.
Herr talman! Utrikesministern och jag är överens om en sak, nämligen att u-hjälpen inte får vara någon restpost i vår budget. även om det blir svårt ekonomiskt får vi inte börja pruta på u-hjälpen, utan den måste stå högt på prioriteringslistan. Däremot tror jag inte att vi är överens beträffande bedömningen av regeringens sätt att sköta den ekonomiska politiken. Jag tycker att det innebär ett ganska dåligt betyg när finansministern i går var tvungen att framhålla att det, för att undvika ett toalt reformstopp, kanske blir nödvändigt att minska redan beslutade utgifter. Men den debatten får vi föra när de ekonomiska frågorna tas upp. Det viktiga är att vi är överens om att biståndet till u-länderna har en sådan prioritet, att det inte prutas ned, när vi inte har så stora ekonomiska resurser som vi skulle önskat. Vi är villiga att gå med på detta i solidaritetens intresse och är fortfarande, herr utrikesminister, beredda att diskutera en ytterligare ökning av u-hjälpen, vilket också framgår av våra reservationer. Utrikesministern talade också om industriell verksamhet i u-länderna. Jag tror det är angeläget att framhålla att uppgiften att bygga ut industrin i u-länderna för att så småningom nå målet »handel, icke hjälp» är så stor att det behövs alla insatser. Det är också nödvändigt med stora insatser från den privata industrins sida, och u-länderna välkomnar ju också en sådan hjälp under vissa bestämda förutsättningar som angivits i Algerstadgan. Detta innebär att projektet inte får gälla exploatering av någon naturtillgång, varefter vederbörande snabbt drar sig tillbaka då vinsternå tagits ut. Det måste röra sig om en verksamhet som ingår i landets utvecklingsplan. Vidare måste man ge de anställda rimliga sociala villkor, och jag vill gärna tillägga — även om det inte uttryckligen står i Algerstadgan — att en betydande del av vinsten inte skall tas hem utan plöjas ned för att användas för vidare industriell utbyggnad. Under sådana förhållanden tycker jag att investeringsgarantierna är mycket värdefulla. Eftersom vid deras införande, om jag minns rätt, endast det socialdemokratiska ungdomsförbundet var inne på den linje som kom att följas under det att stora remissinstanser, inklusive LO, ville att man skulle ha en icke-diskriminatorisk behandling av u-länderna, anser jag det vara på tiden att nu utvidga området för investeringsgarantierna.

Herr talman!

Regeringen har ju ansvaret för den ekonomiska politiken. Vi skulle vidare något diskutera den industriella verksamheten i u-länderna. Utrikesministern menade att man i alla fall måste medge att det ställs mycket hårdare villkor för privat investeringsverksamhet än när det utgår allmänt bistånd. Ja, men det är också oerhört viktigt att vid startandet av industriell verksamhet i u-länderna ha folk som begriper sig på sådan verksamhet. ännu så länge är det i mycket stor utsträckning de företag som representerar det privata : näringslivet som har denna know-how, för att använda ett utländskt ord. Jag tycker att man skall utnyttja denna kunskap, dock under de mycket bestämda förutsättningar som återfinns i Algerstadgan. Men varför skall man nu inte stimulera utvecklingen på detta sätt i alla uländer? Varför skall man diskriminera vissa av dessa och säga att detta förfaringssätt bara går an i några få utvalda länder? Utrikesministern har en för krossande sakkunskap — inklusive Landsorganisationen — mot sig när han envist fasthåller vid denna diskriminering. Skulle vi inte kunna komma därhän att vi skaffar oss erfarenheter av hur investerinsgarantier fungerar genom att utforma reglerna på ett sådant sätt att företag verkligen utnyttjar dem? Det är bättre att söka få erfarenhet på detta sätt än genom att behålla bestämmelser som från början har utformats på ett sådant sätt att de inte har stora utsikter att bli tillämpade.

Herr talman! Jag vill börja med en fråga. Hur kommer riksdagens beslut att avspegla den omfattande diskussion som förts om den svenska u-landspolitiken, där så många kritiska röster höjts? Sedan frågorna har malts genom statsutskottets kvarnar kommer där fram precis samma u-landspolitik som förut. Även de allmänna formuleringar som fanns i. statsverkspropositionen och som kunde tolkas som framsteg — i varje fall i ord — har av utskottet förvandlats till reaktionära plattheter. Det är det herr Ullsten kallar segrar.

När vi nu fick höra att utrikesministern instämmer i detta uttalande, så innebär det alltså att han ingenting menat med vad han skrev i propositionen.

En del av detta framgår endast indirekt av statsutskottets ställningstaganden, men på en punkt är utskottet mycket klart och öppenhjärtligt — och jag måste säga på ett skrämmande sätt. Utskottet skriver: »Den samhällsutveckling i demokratisk riktning, som de svenska insatserna inom utvecklingssamarbetet enligt statsmakternas uttalanden skall medverka till, befordras genom att möjligheter skapas till utveckling och arbete och genom att befolkningstillväxten hålls tillbaka så att en snabbare standardhöjning möjliggÖrS.» Herr talman! Det är en falsk och kolonialistisk åskådning som uttrycks i de sista orden. Vi har ingen rätt att vilja bestämma befolkningsutvecklingen i andra länder, så mycket mindre som vi inte själva följer detta råd utan tvärtom importerar arbetskraft just för att möjliggöra en ökning av produktionen. Vårt partis principiella synpunkter på och kritik av den nuvarande svenska u-landspolitiken har under en rad år uttryckts i debatterna. Jag hänvisar till dessa inlägg och till våra motioner. Vad som där anförts anser vi i alla stycken alltjämt vara giltigt. Jag begränsar mig i fortsättningen till de konkreta förslag vi väckt till årets riksdag. De berör samtliga inriktningen av den svenska biståndspolitiken. En förändring av länderinriktninen anser vi vara tvingande nödvändig, om biståndspolitiken skall kunna spela en progressiv roll. Det kan inte vara riktigt med denna kraftiga satsning på länder som Pakistan och Etiopien. Hur kan man Över huvud taget tala om att där försiggår en utveckling präglad av ekonomisk och social utjämning? När det gäller det senare landet vill jag hänvisa till den utförliga dokumentation som givits i de senaste häftena av tidskriften Kommentar. Nu brukar det anföras i debatten — och det har man också gjort här — när krav om en annan länderfördelning framförts, att man inte får lämna de fattigaste och mest eftersatta, d. v. s. människorna i länder med reaktionära regimer åt sitt öde. Har man den inställningen bör man emellertid vara medveten om vad man gör. Man bör då inte tala om utvecklingspolitik utan om något annat. Herr Holmberg har ju också här i debatten på ett förtjusande sätt lyckats ge uttryck för denna blandning av välgörenhetsoch profitmotiv. Det utmärkande för reaktionära system är emellertid att de fattiga inte får någon bestående del av utvecklingen, och det är detta som är avgörande. Antalet fattiga, utplundrade, undernärda, svältande i världen är oändligt. Det gäller att använda tillgängliga resurser till bistånd på ett sådant sätt att det gör största möjliga nytta för de fattiga. Och då bör det enligt vår mening koncentreras till de socialistiska låginkomststaterna, till andra antiimperialistiska regimer och till nationella och sociala befrielserörelser — allt enligt principen att biståndet skall inriktas på regimer som förmår nyttiggöra detsamma för en progressiv utveckling. Demokratiska republiken Vietnam och Cuba är två stater, där goda förutsältningar föreligger för att en omfattande svensk insats skall få gynnsamma effekter ur utvecklingsoch jämlikhetssynpunkt. Cubas utveckling under de elva år som gått efter revolutionen kännetecknas både av en snabb ekonomisk tillväxt och av en ekonomisk och social utjämning. Samtidigt som utvecklingen på en rad områden skett mycket snabbt finns i Cuba ett stort behov av olika förnödenheter som måste köpas från utlandet och där tillgången på valuta är ett hinder för en nödvändig utbyggnad. Ett sådant område är sjukoch hälsovården. När det gäller en rad olika sjukdomar har frekvensen kraftigt nedhringats. Antalet sjukhus har ökat från 57 år 1959 till nu 200. Antalet sjukhusplatser har fördubblats. En mycket stark ökning av antalet medicinska konsultationer inom den i princip fria hälsooch sjukvården redovisas. Den vidare utvecklingen hämmas emellertid av bristen på sjukhusutrustning, instrument och mediciner. På detta område skulle alltså Sverige kunna göra en betydelsefull insats. Det finns en rad andra områden där svenska insatser också skulle vara av stor betydelse, men vi har i vår motion speciellt tagit upp hälsooch sjukvården därför att man på kubansk sida är mycket intresserad av ett samarbete just på detta område. även om utskottet gjort en som det heter i viss mån välvillig skrivning, har jag svårt att förstå varför ett direkt beslut om anslag eller i varje fall en helt klar opinionsyttring från riksdagens sida inte kan göras. Man fortsätter nu i stället att ge anslag till reaktionära regimer men åstadkommer ingenting konkret när det gäller Cuba. När det gäller bistånd till Demokratiska republiken Vietnam är vår uppfattning att sådant bör utgå med 75 miljoner kronor under nästa budgetår, att ett lika stort belopp bör beslutas till republiken Sydvietnams provisoriska revolutionära regering samt att ingen ränte = eller återbetalningsskyldighet bör förekomma. Det har i debatten talats om ett massivt svenskt bistånd till Nordvietnam, men vad som återstår av partikongressers stora löften är som bekant 23 miljoner kronor i s.k. humanitär hjälp att förmedla på Röda korsets villkor, vilket troligen betyder att Nordvietnam inte får en del av de speciella varor som det anser sig behöva. Det är svårt att finna annat än att för det första uppdelningen på s.k. humanitär hjälp och s.k. återuppbyggnadshjälp skett under hänsynstagande till missnöjesyttringar från USA:s regering, för det andra att överföringen genom Röda korset och inte genom det statliga biståndsorganet arrangerats som ytterligare ett alibi. Vi kan inte godkänna ståndpunkten att tidpunkten för omfattningen av och formen för svenskt bistånd till ett angripet och sargat folk skall få bestämmas under hänsynstagande till angriparens meningar och förehavanden. Det handlar om en akt av solidaritet med det vietnamesiska folket, och jag vill bestämt ta avstånd från statsutskottets formulering att våra insatser, som det där heter, »inte innebär något ställningstagande till de stridande parternas politiska målsättningar och kampmetoder». Det gör det visst, och detär hyckleri att förneka detta. Det handlar om en solidaritetsyttring med ett folk som tappert och framgångsrikt försvarat sin nationella självständighet gentemot en imperialistisk stormakts anfallsoch utrotningskrig. Den som efter den senaste tidens händelser inte begriper eller vill medge vad det handlar om måste ha drabbats av både blindhet och dövhet. En värld vänder sig nu i vrede mot USA-imperialismen. Det svenska folket tar bestämt avstånd från ' president Nixons utvidgning och upptrappning av kriget i Indokina. Men denna protest bör inte stanna vid ord. På ett värdigt sätt skulle den kunna komma till uttryck genom ett beslut i riksdagen om att hela den för nästa budgetår avsedda summan, 75 miljoner kronor, omedelbart skall ställas till förfogande för Demokratiska republiken Vietnam och ett lika stort belopp anslås till republiken Sydvietnams provisoriska revolutionära regering. Det tredje av våra motionspar gäller anslag till frihetsrörelserna i de länder i Afrika vilka förtrycks av den portugisiska kolonialregimen. Visst bistånd ges FRELIMO och PAIGC, men vi anser att dessa belopp starkt bör ökas. Statsutskottet avstyrker med hänvisning till att vi skulle ha begärt viss medelsanvisning under egen anslagsrubrik, som det heter i statsskottets utlåtande. Men det väsentliga för motionärerna är verkligen inte att få en egen anslagsrubrik för detta stöd, utan givetvis anslagets storlek. Vi anser att den föreslagna höjningen är i hög grad berättigad. Ett : motionspar från folkpartiet — behandlat av utrikesutskottet — som också diskuteras i detta sammanhang har i rubriken på utlåtandet angetts behandla ett vidgat stöd till motståndsrörelser. 'I verkligheten är det tvärtom. Motionerna vill på olika sätt begränsa stödet till motståndsrörelser och borde ha fått en motsvarande rubrik. Folk partiet vill ju till och med förhindra att pengar till vapenhjälp till motståndsrörelser skall kunna ges från frivilliga organisationer. Man vill vidare stoppa ospecificerade statliga anslag. Detta har ingenting med vad man benämner den folkrättsliga noninterventionsprincipen att göra. Det är en direkt uppslutning på imperialisternas sida, och det bör vi minnas när folkpartiets representanter i fortsättningen talar internationell politik. Herr talman!

Herr talman! Sedan nu även herr Hermansson lagt fram sitt partis allmänna synpunkter på u-landsproblematiken, kan kanske tiden vara inne att ägna sig åt ett och annat mera speciellt problem mera ingående. I anknytning till motionerna I: 693 och II: 799, behandlade i statsutskottets utlåtande nr 84 under punkten 15, Rekrytering och utbildning av fältpersonal samt informationsverksamhet, vill jag gärna dra fram vissa synpunkter och göra några anslutande kommentarer.

Men är detta nog och skönmålar inte utskottet dessutom en smula? Fungerar verkligen allt med samma precision som det uppräknas i utskottets skrivning? Yrkandena i motionerna synes, menar utskottet, väsentligen vara tillgodosedda genom de åtgärder som har vidtagits eller som planeras. Häri kan man både instämma och låta bli att instämma vilket man väljer beror på ens egen ambitionsgrad. Jag skulle nog ha önskat, att utskottet ännu kraftigare hade uttalat sig för internationalisering av utbildningen och yrkesinriktningen i vårt land — kanske t.o.m. tagit ett och annat eget initiativ. En sak måste vi vara Överens om utan några inskränkningar, nämligen att med hänsyn till behovet av ett ökat engagemang från Sveriges sida i det internationella samarbetet är det ofrånkomligt och nödvändigt att internationaliseringen av utbildningen på skilda nivåer påskyndas och intensifieras. Målet bör vara, som det uttrycks, att så många som möjligt efter avslutad grundutbildning i Sverige skall vara rustade för yrkesinsatser inte bara här hemma utan också utanför landets gränser. En av de viktigaste uppgifterna inför 1970-tälet är, framhöll statsminister Palme vid Lärarnas riksförbunds skolvecka i januari i år, att internationalisera det svenska samhället. Därför måste också utbildningsväsendet internationaliseras, menade han. Det är inte så ofta jag har anledning att instämma i vad statsminister Palme säger, men i detta fall kan jag göra det ganska reservationslöst. Året 1970 har av FN:s generalförsamling förklarats vara det internationella utbildningsåret, och samtidigt högtidlighålls FN:s 25-årsjubileum. Inför detta år har alla länder i världen uppmanats att företa en värdering av sin egen utbildningssituation och om möjligt vidta nödvändiga förberedelser inför det s.k. andra utvecklingsårtiondet. Skolveckan, som jag nyss nämnde och som utskottet också älskvärt nog har omnämnt, var ett led däri.

Det svenska biståndet och utvecklingssamarbetet i dess helhet varken kan eller bör värderas enbart i kronor. Det är lika mycket fråga om människor, yrkesmänniskor; u-länderna behöver, som det har sagts, vårt kunnande. Den av riksdagen beslutade planen för ökning av de svenska u-landsinsatserna leder, som jag ser det, med nödvändighet till att antalet svenskar som gör insatser i biståndsverksamheten kraftigt kommer att öka.

Fram till år 1975 har man beräknat SIDA:s behov uppgå till i runt tal 5 000 personer, och ingenting tyder på ett minskat rekryteringsbehov under resten av årtiondet. Det bör kanske också understrykas, så att man inte glömmer av det, att det oftast är fråga om personalbistånd på mycket kvalificerad nivå och ibland, kanske t.o.m. ofta, inom yrkesgrupper där tillgången är relativt knapp redan i Sverige. SIDA har nu — med ganska stor skärpa, får man väl säga — i sina petita framhållit, att man måste göra betydligt större ansträngningar för att förstärka engagemanget från samhällets sida i att underlätta rekryteringsarbetet.

Var bör vi här i Sverige försöka få fram i första hand kvalificerad arbetskraft? Det är naturligtvis alldeles omöjligt att i detalj — det kan man knappast göra ens i stora drag — räkna upp alla yrkesområden som kan komma i fråga för de ökade satsningar som man tänker sig. Men till de viktigaste områdena ur svensk synpunkt hör kanske, för att nämna några, familjeplanering, vattenförsörjning, hälsovård, skolbyggnad, undervisning och yrkesutbildning. Jag vill i detta sammanhang understryka framför allt behovet av undervisning, yrkesutbildning och skolbyggnad. Inriktningen sker alltså naturligt, givetvis, med tanke på dels vad som kan bedömas vara akuta behov i de enskilda u-länderna, dels var Sverige kan ha sina speciella och särskilda förutsättningar att göra något så när väsentliga insatser. Om man med utgångspunkt härifrån överväger u-ländernas personalbehov, framstår det såsom ganska uppenbart att den svenska utbildningsplaneringen i fortsättningen på ett annat sätt än hittills måste anpassas också efter de åtaganden som vår biståndspolitik innebär. Ofta förbisedd — men nu har man börjat uppmärksamma den — är den pågående akademikertillväxten. Statistiska centralbyrån har i en tämligen aktuell och färsk rapport lämnat en skrämmande men också nästan fascinerande bild av utvecklingen fram till 1980 eller däromkring. Det är helt enkelt fråga om en akademikerexplosion i ordets egentligaste bemärkelse. På fackligt håll, inom personalorganisationerna här i vårt land, har man blivit mer och mer medveten om dessa problem som jag nyss nämnde och kopplat samman dem med u-landsbehoven. Lärarnas riksförbund, som jag nyss nämnde, har i samband med årets skol vecka, som jag också nämnde nyss, satsat hårt på att göra sin stora medlemskår beredd på framtida ändringar i arbetsmarknadsläget.

Inom Lärarnas riksförbund håller man på att bygga upp en utryckningskår av lärare. Den skall ständigt vara beredd att hjälpa till med lösningen av katastrofsituationer som faktiskt uppstår och finns på det pedagogiska området i utvecklingsländerna. Detta gjordes helt klart vid ett internationellt seminarium som hölls i samband med skolveckan i början av januari. Utvecklingsländerna har framhållit — det betonades också då mycket klart, framför allt från afrikanskt håll —, att vad man mest saknar är lärare av ett visst slag, nämligen lärare som är högt kvalificerade och har lång erfarenhet av sitt yrke. Det är den sorten man vill ha. De flesta önskemålen, kan man anta, kommer att gälla lärare i naturvetenskapliga, tekniska och ekonomiska ämnen och experter på problem i samband med lärares utbildning. Också bland unga svenska medicinare finns i dag ett mycket stort intresse för tjänstgöring i u-länder. Bland annat har bortåt 2 000 unga medicinare skrivit på ett upprop med begäran om klara riktlinjer för en meritvärdering av u-landstjänst. Initiativtagare till aktionen är — och det är helt naturligt — en grupp medicinare med särskilt intresse för lä karmissionen. Gruppen hör hemma inom pingstväckelsen men har på senare tid etablerat samarbete med en liknande arbetsgrupp inom Svenska missionsförbundet. I första hand vill man stimulera medicinare att tjänstgöra någon period, förslagsvis två år, inom missionssjukvården i något u-land. Intresset för och behovet av särskild utbildning i tropikmedicin har också fångats upp i en opinionsundersökning som samlat över 1000 namnunderskrifter. Dagens situation är på sätt och vis i flera avseenden märklig. Vi är i den situationen att den svenska biståndspolitiken, som jag bedömer det, relativt framgångsrikt lyckats säkra ganska avsevärda ekonomiska insatser för u-länderna för de närmaste åren i ganska god tid med hänsyn till den internationella planeringen. Men samtidigt är förhållandet det att man i ganska stor utsträckning misslyckats med eller inte brytt sig om att förankra denna politik i den svenska inhemska planeringen på utbildningens och inte minst arbetsmarknadens område. Många grupper i vårt land är, som jag nyss antydde med dessa exemplifieringar från läraroch medicinarhåll, villiga att ställa sig till förfogande för internationella uppdrag, men den enkla och nakna sanningen är att de inte kan utnyttjas tillräckligt snabbt på grund av bristande utbildning. SIDA satsar nästa budgetår några miljoner på utbildning, information och rekrytering i det avseendet. Inom universitetskanslersämbetet, arbetsmarknadsverket och skolöverstyrelsen finns — uppges det — inte ett öre för samma ändamål.

En arbetsgrupp med representanter för t.ex. arbetsmarknadsstyrelsen, universitetskanslersämbetet och SIDA borde omedelbart kunna tillsättas. Jag tycker inte, att det räcker med vad som sägs i utskottets skrivning om att ett samråd pågår och skall fortsätta, vad det nu kan innebära. En direkt arbetsgrupp med avsevärda befogenheter i planeringshänseende borde kunna komma till stånd. När det gäller utbildning för internationell tjänst av skilda slag, lever vi kvar — har det sagts med en ganska kraftig överdrift — på 1842 års folkskolestadgas nivå. Även om man inte utan vidare vill dela en sådan mening, måste man ändå medge att mycket fattas i vår internationella utbildning. När vi diskuterar vårt utbildningssystem för hemmakonsumtion talar vi mycket om planering, om rullande reformer, om integration, om avnämarkrav, om vidareutbildning, om omskolning o.s.v. Då det gäller yrkesutbildning för internationell användning, är vår tröghet, vår brist på uppfinningsförmåga och vår avsaknad av pionjäranda påfallande. Jag menar att det ideligen behövs nya initiativ.

Målet bör vara att så många som möjligt efter avslutad grundutbildning här hemma i Sverige skall vara rustade för kommande yrkesinsatser inte bara i hemlandet utan också utanför landets gränser. Skall det kunna förverkligas, krävs det bl.a. ökad språkundervisning och mera betoning av internationellt stoff i hela undervisningen.

Herr talman! Eftersom flera talare redan diskuterat de frågor om biståndspolitikens inriktning och utformning, anslagsutveckling och vägen till enprocentsmålet, u-ländernas industrialisering, u-landsinvesteringar, investeringsgarantier m.m., vid vilka det finns reservationer, skall jag nöja mig med att på dessa punkter instämma i herr Ullstens yrkande om bifall till dessa reservationer. Vid punkten 11 beträffande bidrag till enskilda svenska organisationers biståndsverksamhet finns fogad dels en motiverad reservation, dels en blank reservation. Anledningen till att jag inte ansett mig kunna stödja den motiverade reservationen är att det i utskottsmajoritetens yttrande heter: »Veterligen har inga bidragsansökningar som uppfyllt de allmänna bidragskriterierna eller villkoren hittills behövt avvisas på grund av brist på medel. Någon övre gräns har inte satts för den del av fältverksamhetsanslaget som kan utnyttjas för bistånd genom enskilda organisationer.» De insatser som görs på olika håll i världen av dessa organisationer — främst missionen — är av mycket stor betydelse. De bygger på mycket lång erfarenhet av arbete i u-länderna. Genom denna erfarenhet har missionens insatser kunnat ske på ett effektivt, billigt och på ett för mottagarlandet naturligt riktigt sätt. Den typen av hjälp har nått ut till de enskilda individerna utan någon stor administrativ apparat. Denna hjälp är alltså mycket värdefull och den torde komma att växa eller, som utskottsmajoriteten skriver, man »har anledning tro att bidragsvolymen kommer att visa en fortsatt stigande kurva till följd av ansökningarnas egen bärkraft och kvalitet». Vid det besök som några av första avdelningens ledamöter under påskuppehållet gjorde i Etiopien besöktes också några missionsstationer och man kunde då konstatera att med enkla medel förtjänstfulla insatser gjordes såväl inom undervisningsområdet som inom hälsooch sjukvårdsområdet. Jag vill också med Etiopienbesöket som bakgrund något beröra den s.k. länderinriktningen av u-landsbiståndet. Enligt förutsättningarna bör varje utvecklingsinsats bl.a. syfta till en fortgående förbättring av den enskilda individens levnadsförhållanden. Om vi i det avseendet ser på Etiopien så finns här oerhört mycket att göra. De allra flesta av landets cirka 25 miljoner invånare lever på en standard som vi i Sverige har svårt att föreställa oss. Hjälpbehovet är enormt. Att satsa enbart på att ge livsmedel, kläder och allt annat som vi betraktar som livets nödtorft anser jag skulle vara fel. På den vägen kan man inte nå ett varaktigt resultat. Det är hjälp till självhjälp som behövs och det är den typen av insatser som SIDA satsat på i Etiopien, t.ex. i jordbruksprojektet och också i skolprojektet. är det då efter allt vad som sagts om Etiopien i den svenska debatten under det senaste året riktigt att satsa hjälp i detta land? För min del vill jag svara ett obetingat ja på den frågan. i Utskottet säger i sitt yttrande att den svenska biståndspolitikens målsättning är möjlig att uppnå i länder med olika politiska och ekonomiska system. Man understryker också vikten av att det internationella biståndet och enkannerligen det svenska skall medverka till en samhällsutveckling i demokratisk riktning. Skulle vi fordra att detta mål vore uppnått innan hjälpinsatser sattes in, då skulle vi inte kunna bedriva biståndsverksamhet i många länder. Nu har dock utskottet inte sagt detta, och därför har vi även i fortsättningen möjligheter att göra insatser på olika håll i världen. Vad har då hittills gjorts i Etiopien av SIDA? Att i ett kort anförande redogöra för allt vad som där har gjorts torde vara omöjligt. Jag skall nöja mig med att beröra ett par områden och jag börjar med det mycket omdebatterade skolprojektet. Man har på relativt kort tid byggt ca 2 000 skolsalar. Det är visserligen inte fullt så mycket som man satte upp som tak vid planeringen, men det är ändå imponerande många enkla men stabila och praktiskt taget underhållsfria skolor som byggts av SIDA. Halva byggnadskostnaderna har etiopierna själva fått stå för liksom hela driftkostnaderna inklusive lärarutbildning och lärarlöner. Kan man fortsätta att bygga skolor i något ökad takt, d. v. s. över 1 000 skolsalar om året under de närmaste åren kommer detta att medföra en relativt snabb förbättring av läsoch skrivkunnigheten där nere. För närvarande torde inte ens 10 procent av dem som hos oss skulle vara skolpliktiga — varje årsklass i de åldrarna torde uppgå till ca 750 000 — ha möjlighet att för närvarande gå i skola. Tidigare hade etiopierna svårigheter med betalningen av sin hälft i byggnadskostnaderna, men sedan man för några månader sedan kom överens om att övergå från halvårsbetalning till månadsbetalning har det gått bättre, och nu ligger etiopierna t.o.m. före med sina betalningar. Efter vad vi kunde bedöma var det ett mycket stort intresse från de etiopiska familjernas sida att barnen skulle gå i skola. Man insåg att det gav en möjlighet för barnen att i en framtid få det litet bättre än vad föräldrarna hade det. Ett annat projekt som jag också vill säga några ord om är det s.k. CADU projektet i Asella i Chilalo-området i södra Etiopien. Det har nu pågått i knappt tre år med de direkta insatserna för de enskilda jordbrukarna, och det är verkligen imponerande resultat man på så kort tid nått. Man har här satsat på hjälp till självhjälp i stor omfattning. För att nå jordbrukarna startade man med att utbilda infödda instruktörer — man hade dessförinnan börjat provodlingar med skilda sädesslag, tagit fram lämplig konstgödsel etc. — och valde sedan med grannarnas hjälp ut ett antal modelljordbrukare runt om i hela Chilalo-området, som omfattar ungefär 380 000 invånare, och gav sedan till dessa modelljordbrukare instruktioner hur de med oxarnas hjälp och träplogen skulle bearbeta jorden. De fick låna till utsäde och konstgödning, och de hade enligt en modelljordbrukare, som vi talade med, genom dessa enkla åtgärder på ett år fördubblat sina inkomster. Med ledning av modelljordbrukarnas arbete och resultat liksom med instruktörernas hjälp blev grannarna intresserade, och de fick samma möjligheter till lån och instruktörshjälp. I år, tredje året som detta arbete pågår, räknade man med att kanske 2 000 eller flera inom området skulle få hjälp. Med detta som bakgrund vill jag tacksamt notera, att SIDA under förra veckan begärt, att regeringen skall ta upp förhandlingar med den etiopiska regeringen om en förlängning av CADU projektet med ytterligare fem år. Det är en insats som efter vad jag kan bedöma verkligen lönar sig. Det är att märka, att det är inte bara jordbrukarna, som genom dessa och liknande åtgärder får det bättre, utan landet som helhet får på detta sätt en bättre försörjning både med spannmål och också mjölk, eftersom man också på det området har gjort lovande försök. Det är att hoppas att det lagförslag om bättre skydd för de många arrendatorerna, som man nu arbetar med och som efter vad det verkade vid vårt besök därnere under den närmaste tiden kommer att föreläggas parlamentet, skall genomföras. När så har skett, torde man kunna förvänta att Världsbanken m.fl. kommer att genomföra liknande projekt i andra provinser med ledning av resultatet från CADU-pro Herr talman! De resultat som redan nåtts av SIDA i Etiopien är så pass lovande att det finns alla skäl att fortsätta arbetet. De som arbetat med det kan känna sig tillfredsställda med resultatet.

Herr talman! Många talare har understrukit att man nu för första gången i den internationella debatten har börjat uppmärksamma, att minskade inkomstskillnader och förmögenhetsutjämning är viktiga drivkrafter också för den ekonomiska utvecklingen. Man har citerat uttalanden från FN:s sociala sekretariat, och man har citerat FN:s kommitté för utvecklingsplanering, den s.k. Tinbergenkommittén, där bl a. understryks betydelsen av att u-länderna för en inrikespolitik, där man strävar efter en utjämning. Jag kan tillägga att i ett annat citat från Tinbergenkommittén uttalas, att när man mäter ett lands välstånd borde man i bruttonationalprodukten väga in både den totala skattenivån och skatternas progressivitet, så att välståndet anses öka med en stigande skattenivå och utjämningsgrad. Denna debatt, som alltså för första gången dominerar den internationella diskussionen t.ex. i FN, är på många sätt parallell, såsom också har sagts tidigare, med den svenska biståndsorienteringen. Det har gått upp mer och mer för oss, att det inte räcker att se biståndet humanitärt, att vi måste se till spridningseffekter, utvecklingseffekter på längre sikt och på det bistånd som kommer inte bara de fattiga utan också de allra fattigaste till godo. Men det är då också klart att det är u-ländernas egna utvecklingsplaner som är det centrala i utvecklingsprocessen. Vi kan som sagt komma in med stöd och samarbete, men vi kan och bör däremot inte ta över det utvecklings program som är u-ländernas egen angelägenhet. Det är mot denna bakgrund som diskussionen den senaste tiden alltmer kommit att röra frågan: Hur skall vi då orientera den bilaterala delen av vårt bistånd, med vilka länder bör vi samarbeta? Det är i samband med denna diskussion och uttalandena i propositionen som man från herr Ullstens sida antytt och från herr Holmbergs klart utsagt, att där finns tankegångar som innebär en politisering av biståndet. Man säger att det är de enskilda projektens effektivitet som skall bedömas och inte ländernas politik. Men man förbigår då problemet att det i allmänhet är omöjligt att bedöma de enskilda projektens utjämningsoch utvecklingseffekter fristående från respektive u-lands egna strävanden, om vi nämligen just vill undvika en politisering av biståndet. Frågan gäller alltså: Vilka grupper får del av ett utvecklingsbistånd, som lämnas till hårda klassamhällen med konservativa, auktoritära regimer som inte eftersträvar en utjämning? Jag tror att man skall försöka se på de mekanismer, de utskiktningsmekanismer om man så vill, som fungerar i olika typer av klassamhällen, och jag tror också att man i detta sammanhang bör skilja på minst två slags utskiktningsmekanismer. En av mekanismerna rör livsanspråken hos de fattiga, livsanspråk som är låga därför att de fattiga har föga inflytande och makt och ingen röst i samhället. Det finns andra utskiktningsmekanismer som har att göra med att regeringarna för en politik, där man sätter upp institutionella och politiska hinder för de fattigaste för att tillgodogöra sig en utveckling, eller som betyder att man genom underlåtenhet att bygga ut andra institutioner skapar samma slags hinder. | Ett projekt som kanske utvärderats mera omsorgsfullt än andra är det norska fiskebiståndet under 1960-talet till Kerala i Indien. Man har skänkt en modern fiskeflotta, har haft instruktörer som undervisat i moderna fiskemetoder, installerat kylhus o.s.v. Efter några år hade med de rådande utskiktningsmekanismerna i denna del av Indien motorbåtarna, som det här rörde sig om, samlats hos en liten handelsmannaoch medelklassgrupp. Den fattiga majoriteten fick fortsätta att fiska med primitiva metoder. Klasskillnaden ökade och därmed fientligheten mellan grupperna. De fattiga fick till och med en försämring, därför att motorbåtarna skrämde bort fisken från de grunda vatten, som kunde nås med den primitiva metoden, vilket norrmännen inte förutsett. De hade hoppats att hela fiskarbefolkningen skulle få del av projektets vinster. Jag tror att detta utgör ett exempel på den första typen av utskiktningsmekanism som bl.a. har att göra med olika grad av livsanspråk hos skilda delar av befolkningen med möjligheter att mobilisera resurser och olika stort inflytande. Men vi skall också ha klart för oss att detta slags mekanismer gör sig gällande inte bara i u-länderna utan även, fastän i mindre skala, i vårt eget land. Jag tror att vi kan finna liknande mekanismer som verkar för de allra fattigaste i det svenska samhället. Vi strävar här i landet efter att höja de fattigaste människornas anspråk på livet; vi gör det genom samhällelig politik, socialpolitik, vuxenutbildning o.s.v. Men vi skall som sagt ha klart för oss att detta slags mekanismer, som är bland det svåraste att övervinna i många u-länder, också finns i vårt land, om också i betydligt mindre utsträckning. Men det finns också en annan sorts mekanism där de konservativa, icke utjämningsvilliga regeringarna direkt involveras genom sina politiska åtgärder. Jag vill även där ta något exempel. En typ av bistånd som ofta sägs gagna alla är stöd till uppbyggnad av infra struktur. I vissa fall kan det vara riktigt, men ett exempel kan visa hur svårigheter möter också där. Den sociala misären i u-ländernas storstäder har uppmärksammats mer och mer. De rika länderna har givit krediter bl.a. för att åstadkomma en hygienisk minimistandard, t.ex. genom anläggande av moderna vattenoch avloppssystem.

Stödet har enbart hamnat hos överklassoch vissa medelklassgrupper. En viktig form av bistånd är att lämna krediter för olika ändamål i stället för att gå in med detaljerade projekt. Jordbruksutvecklingskrediter — för modern maskinutrustning, konstgödsel etc. — har varit vanliga i många länders biståndsgivning. Denna form av bistånd försvåras emellertid av att kreditmarknaden i vissa länder helt enkelt inte är organiserad så att de fattigare bönderna kan få del av krediterna. Det finns helt enkelt inga kanaler i de ländernas kreditmarknadsstruktur där kreditbiståndet för jordbruksutvecklingen kan nå de fattiga. Pengarna går till privata mellanhänder och till kreditförmedlare, som fördelar dem till storbönderna. Ett försök att komma ifrån denna låsta situation är det svenska CADU projektet i Etiopien. Genom det kan småbönder och arrendatorer få utvecklingskrediter direkt från projektledningen. Det är sålunda ur den synpunkten en klar förbättring; man har uppmärksammat den nämnda institutionella bristen. Men då har man stött på nästa svårighet i det auktoritära klassamhället: ägandeförhållandena i jordbruket. Arrendatorerna saknar be sittningsskydd och måste ge mer än 50 procent av skörden till godsägarna. Därigenom minskas självfallet stimulansen att våga sig på de nya metoderna. Samtidigt får arrendatorerna svara för hela kostnaden och stå hela risken. Om projektet blir lönsamt finns alltid det hotet att godsägarna slänger ut arrendatorerna och själva övertar jorden. Nästa steg för att undanröja detta djupt liggande strukturella hinder blir då att söka åstadkomma en jordreform. Jag har nämnt dessa exempel för att visa hur starka klassamhällenas inbyggda mekanismer är som försvårar för de fattiga att få del av förbättringarna. Exemplen visar inte att det är omöjligt att nå goda utvecklingseffekter i ett hårt klassamhälle, men jag tror de visar att, om man skall ha någon möjlighet att uppnå detta i stor skala och som en huvudsak, så får man ge sig in på ett ständigt manipulerande. Man får undvika generella metoder och får sätta in mer eller mindre konstlade grepp i de enskilda projekten. Man tvingas successivt — om detta alltså är en huvudprincip för biståndet — in just i en politisering av biståndet, eftersom projektens mål inte svarar mot de mål som ländernas regeringar har för sin inrikespolitik. Det blir, om man får dominerande inslag av sådant bistånd, en verksamhet tvärs emot landets egen planering. Detta blir desto orimligare som vi nu är ense om en annan sak, nämligen att u-länderna själva måste ha huvudansvaret för sin egen utveckling. Annars kan vi — och det tycker jag att de borgerliga kammarledamöter som har talat i denna fråga bör uppmärksamma — halka in i en svensk form av låt vara blygsam nykolonialism. En av huvudpunkterna för biståndspolitiken är nämligen att det, såsom framhållits av flera talare i debatten, gäller ett samarbete mellan regeringarna, där huvudansvaret för utvecklingen måste ligga på respektive lands egen regering. Vill vi följa denna linje, måste det efter hand bli mindre och mindre av projektkrediter och av projekt som vi styr i detalj och mer och mer av obundna programkrediter, där vi också lämnar bistånd i enlighet med mottagarlandets egna önskemål. Vi får inte bli mästrande i vår politik. Blir vi det, kan u-länderna misslyckas med att utveckla en egen ansvarskänsla och planeringskapacitet. Slutsatsen av detta bör vara att vi med de mål vi satt upp i biståndspolitiken inte kommer att nå de fattigaste människorna, om vi i huvudsak opererar i konservativa klassamhällen med vår biståndsgivning. Vi har begränsade resurser, och det gäller att sätta in dessa resurser med de värderingar vi har, så att utvecklingseffekten blir så stor som möjligt och så att vi också når ut till de fattigaste i de fattiga länderna. Det är alltså härvidlag som propositionens och utskottets linje kommer in, d.v.s. att vi gradvis bör förskjuta våra nya insatser till länder, vilka själva strävar efter en social och ekonomisk utjämning och i vilka biståndet kan bli ett förtroendefullt samarbete i stället för en främmande inblandning. Denna syn står också i samklang med den planering som äger rum. Man kan hänvisa till den planerade ökningen av insatserna i Tanzania. Vilka övriga länder kan då komma i fråga med detta synsätt? Ja, det kan såsom utskottet skriver vara länder med olika ekonomiska och politiska system.

Konkreta projekt och krediter som då kan bli aktuella föreslås ju bl.a. i en rad socialdemokratiska riksdagsmotio ner, som vi nu behandlar samtidigt. Det gäller motioner om bistånd till Cuba och bl.a. ökat industrialiseringsbistånd. Motionerna har i stort sett fått en mycket välvillig behandling i utskottet och det finns därför ingen anledning att närmare beskriva motionernas innehåll.

På detta sätt skjuter man åtminstone framför sig och kan minska de svåra urbaniseringsproblemen. Det gäller också att parallellt utveckla jordbruket och industrin i ett samspel. Dessa sektorer är beroende av varandra. Och det gäller att göra detta på ett sätt som kommer de fattigaste till godo. Man menar att den möjligheten är större om man just i landsbygdscentra, mindre tätorter etc. kan få denna parallella utveckling. Det gäller bistånd till länder som söker nå de fattigaste genom en omfattande offentlig konsumtion som når ut till de svaga — som på Cuba med ett vidsträckt sjukvårdssystem, med en god grundutbildning och vuxenutbildning, med en ambitiös förskoleplanering som omfattar många barn och också de fattiga barnen. Det är den vägen vi bör gå. Jag skall inte närmare ge mig in på de ifrågavarande motionerna, eftersom de i huvudsak har fått en positiv behandling av utskottet. Jag vill i stället ta upp en annan fråga. Det är en biståndsinsats som faller något vid sidan om Jländervalet men ändå har en liknande karaktär, nämligen det stöd som kommer de sociala befrielserörelserna till godo i länder med diktatoriska förtryckarregimer. Utrikesutskottet har i sitt utlåtande nr 9 behandlat ett motionspar avseende bistånd till motståndsrörelser, som det heter. Motionerna har avstyrkts. Motivet till det är framför allt att motionernas motiveringar innehåller en rad krav som framförts vid folkpartiets landsmöte — principer som utskottets majoritet sannerligen inte haft någon anledning att ansluta sig till. Principerna innebar bl.a. inskränkningar 1 frivilliga organisationers möjligheter att utöva bistånd, de innehöll enligt min mening mycket diffusa definitioner av vilket slags befrielserörelser man skulle stödja — deras demokratiska inställning, som det talades om i vaga ordalag utan närmare preciseringar — 0. s. V. Utskottet uttalar för sin del att inom ramen för ett växande utvecklingsbistånd bör man ägna stor uppmärksamhet åt bistånd som går till sociala befrielserörelser. Det är ett viktigt påpekande. Många rika länder fördömer i FN regimerna i de länder där dessa rörelser arbetar. Sverige är ett av de få länder som dessutom ger dessa rörelser ett bistånd inom neutralitetspolitikens ram för deras olika verksamheter, såsom utbildningsoch hälsovårdsprogram. Under innevarande budgetår har bistånd för sådana civila program givits till FRELIMO i Mocambique, PAIGC i det s.k. Portugisiska Guinea och Zanu i Rhodesia. Det har alltför ofta i debatten blivit undanskymt att många av dessa rörelser, som kämpar mot numerärt Ööverlägsna militärmakter, samtidigt som kriget pågår utför ett ambitiöst socialt utvecklingsarbete med de blygsamma ekonomiska och personella resurser man har. PAIGC bedriver exempelvis i befriade områden ett blygsamt jordbruksprogram, där man försöker att experimentvägen få fram en mera varierad och näringsrik produktion än den ensidiga exportinriktade jordnötskultur som kolonialmakten tvingat på landet. Man gör det med bönder och soldater, och man har ett utbildningsprogram där byskolorna främst naturligtvis tar emot barn men där man också har vuxenutbildning, alfabetisering, räkning 0. s. Vv. för de äldre människorna. Också här är det ett intimt samarbete där soldater, lärare och bönder deltar. I mån av resurser ordnar man fortbildningskurser för lärare i de befriade områdena. Hälsooch sjukvårdsprogrammet omfattar bl.a. en kedja av enkla sjukvårdsstationer, där man förutom hjälp till sårade också ger behandling mot tropiska sjukdomar — i den mån man har mediciner — och där man försöker sig på en förebyggande hälsovård och att höja den hygieniska standarden genom bekämpning av malaria, genom undervisning i elementär hygien och hälsovård till befolkningen. Andra frihetsrörelser, t.ex. FRELIMO, arbetar på ett liknande sätt.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
Herr talman! Jag tycker nog att herr Hellströms försvar för att han inte ville stödja vår motion om en aktivare insats när det gäller stödet till motståndsrörelserna var i svagaste laget. Däremot låg det en hel del i vad han sade i övrigt. Det var ett i många avseenden ganska sympatiskt inlägg. På några punkter skulle jag emellertid vilja göra några invändningar. Han säger att jag och andra »antytt»> risken av att man kan komma att lägga politiska aspekter på utvecklingsfrågorna i u-länderna. Jag har inte bara antytt det. Tvärtom har jag sagt att det är den viktigaste aspekten. Apropå nödvändigheten av att u-länderna själva får tillfälle att mobilisera sina egna resurser sade jag i mitt inledningsanförande: »Det behövs kapital och tekniskt kunnande för att åstadkomma detta. Men framför allt är det en politisk uppgift att skapa den miljö där resurserna kan tas till vara. Detta är en stor uppgift i traditionsbundna länder, där institutioner och struktur inte är uppbyggda för en dynamisk social utveckling utan för behoven och för samhällen med små styrande eliter och en underkuvad och passiv majoritet.» Detta är faktiskt inte bara att antyda att utvecklingen i dessa länder också har politiska aspekter. En annan fråga är, vilka slutsatser man sedan drar av det påpekande som Mats Hellström och andra har gjort, att i vissa länder det är lättare att nå effekt med biståndsinsatserna än i andra länder, att det i vissa länder är lättare att samarbeta kring de värderingar som ligger bakom biståndspolitiken än det kan vara i andra. Skall man därav dra slutsatsen att vi mer eller mindre helt skall koncentrera oss på de länder som har en god prognos d.v.s. där det är lätt att arbeta, eller skall vi också engagera oss i de länder där det är svårt att uppnå ett resultat? Dessa frågor är centrala. Om man menar att det av ideologiska skäl inte går att stödja de regimer som Mats Hellström betraktade som konservativa, d.v.s. de regimer som styr utvecklingen i konservativa klassamhällen, då är saken klar och då skall vi inte engagera oss där. Men om vi — vilket den svenska regeringen gör — accepterar att vi även där exempelvis i Etiopien, kan göra nytta, bör det inte då vara vår skyldighet att göra insatser även där? Jag har ingenting emot att vi hjälper Cuba. Det kan ge intressanta erfarenheter och Cuba är i behov av hjälp. Men inte löser det i och för sig problemet med svårigheterna att nå resultat i de konservativa klassamhällena.
Herr talman! Herr Ullsten borde ha lyssnat på vad jag sade om hans motion. Vad utskottet vänder sig emot är icke en utvidgning av biståndet. Tvärtom läste jag upp vad utskottet här säger, nämligen att bistånd av denna typ bör ägnas stor uppmärksamhet inom ramen för det växande utvecklingsbiståndet. Men vad vi inte vill ansluta oss till är de krav som antagits på folkpartiets landsmöte och där man bl.a. har en utomordentligt dunkel definition beträffande vilka rörelser vi bör stödja. Man talar om vilka reella politiska målsättningar som krävs av rörelserna utan att närmare nämna vad målsättningarna skall gå ut på i annat hänseende än att rörelserna skall vara demokratiska. Vad är det för slags demokrati man talar om? Det sägs inget om. Jag tänker också på de uttalanden som riksdagen föreslås göra om hur frivilliga organisationer skulle fördela sina pengar. Det finns ingen anledning för riksdagen att göra dessa uttalanden. Vi socialdemokratiska ledamöter av utrikesutskottet har anslutit oss till ett program för utveckling av stödet till sociala befrielserörelser på grundval av våra värderingar, men vi vill inte ställa upp ett program på grundval av borgerliga värderingar. När det gäller möjligheten att åstadkomma insatser i hårda klassamhällen, så vänder sig folkpartiet i sin partimotion just mot den gradvisa överflyttningen av nya insatser till länder som arbetar för en social utjämning. Detta, säger folkpartiet, innebär att man Jlägger in allmänpolitiska värderingar i biståndet. Jag säger tvärtom att det är om vi tar som en huvudsak att opere ra i sådana klassamhällen som vi successivt tvingas in i en form av politisering, som kommer att innebära ett slags nykolonialism med ett detaljreglerande som hämmar u-ländernas möjligheter att själva utveckla en planeringskapacitet. Det tror jag är en dålig väg. Visst kan man säga som herr Ullsten att det finns fattiga människor i alla länder. Det har alltid varit folkpartiets linje att vilja gripa över allting utan att ta kostnaderna. Vi har vissa, begränsade resurser som vi avdelar för utvecklingsbistånd. Vi måste då koncentrera de insatser vi kan göra med dessa pengar så, att utvecklingseffekten blir så stor som möjligt. Det är därför, antar jag, som statsutskottet har anslutit sig till propositionens skrivningar.

Herr talman! Vi har aldrig begärt att utrikesutskottet skulle ansluta sig till några deklarationer som har antagits på folkpartiets landsmöte, bara till en motion, vilken för all del har stor likhet med vad som sades på folkpartiets landsmöte. I den reservation som är knuten till utskottets utlåtande och som stöder motionen sägs det beträffande de frivilliga organisationerna bara att de inte bör ägna sig åt vapenexport. Jag trodde att det var en sak som vi var ganska överens om. Jag har ett minne av att det blev en rätt våldsam uppståndelse här i landet, inte minst från den socialdemokratiska regeringens sida, när en enskild person, greve von Rosen, försökte sig på den sortens äventyr nere i Biafra — men det är kanske litet skillnad på konflikt och konflikt. Jag kan inte heller tro att herr Hellström på fullt allvar skulle mena att det vore något fel, om vi hade samma målsättning för bistånd till motståndsrörelser som vi har för bistånd i allmänhet. I den målsättningen sägs det ju, att biståndet skall medverka till en samhällsutveckling i demokratisk riktning. Sedan kommer herr Hellström tillbaka till resonemanget om ländervalet och för en argumentation som jag inte riktigt kan hänga med i. Han menar att det vore nykolonialism att inte acceptera linjen att bistånd inte bör ges till alla slags länder. Jag trodde att det var precis tvärtom, att det vore en sorts nykolonialism att medvetet avstå från att hjälpa vissa länder.

Detta vore möjligen om något ett slags nykolonialism — knappast däremot att mena att vi förutsättningslöst skall pröva våra möjligheter att göra biståndsinsatser i alla länder, oberoende av våra sympatier eller antipatier gentemot deras regimer.